Fru talman! Göran Persson i Simrishamn har frågat mig hur jag tänker mig Nationalmuseums framtid, hur tidsplanen för förnyelsen av museet ser ut och hur utformningen av förslaget ska redovisas. Statens fastighetsverk redovisade som bekant förra året sin förstudie om renovering och ombyggnad av museet som bland annat visade att åtgärder och insatser är oundgängliga om byggnaden ska kunna bevaras och verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas. Den långa stängningstiden och de höga kostnaderna för renoveringen var då något som verkligen bekymrade mig. Regeringen har haft anledning att noga begrunda de ekonomiska åtaganden som ett nytt Nationalmuseum av det slag som då skisserades skulle föra med sig. Jag kan informera Göran Persson om att arbetet med att utveckla förslaget har gått vidare. Efter kompletteringar och fortsatt dialog har Nationalmuseum med stöd av Statens fastighetsverk tagit fram ett reviderat förslag som redovisas i Nationalmuseums budgetunderlag för 2011-2013, vilket står var och en fritt att ta del av. Statens fastighetsverk har fått regeringens medgivande att påbörja en programskrivning för projektet. Det aktuella förslaget beräknar att starten för ombyggnad och renovering kan ske omkring hösten 2013, med avsevärt kortare stängningstid än tidigare, eventuellt ingen totalstängning alls, och till lägre kostnader. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet och ska på sedvanligt sätt hanteras inom ramen för arbetet med regeringens budgetproposition. Riksdagen får därigenom information om arbetets fortskridande. När det gäller museets betydelse instämmer jag med Göran Persson i att Sverige ska ha ett Nationalmuseum som förtjänar att stå i centrum. Det tycker jag verkligen är angeläget. Det är viktigt att ta till vara det varumärke som Nationalmuseum arbetat upp och som bland annat bidragit till att 55 procent av besökarna har sin hemvist utomlands. Jag har därför också samma uppfattning som Nationalmuseum när de i sitt förslag vill betona vikten av den totala upplevelse som museets verksamhet och byggnaden erbjuder, alltså upplevelsen av både konsten och byggnaden tillsammans. Jag anser att det vore ett enormt slöseri att inte ta till vara det nationella och byggnadsminnesförklarade kulturarv som museet utgör. På motsvarande sätt presenteras den äldre konsten i äldre, renoverade byggnader i ett flertal andra europeiska huvudstäder. Men Göran Persson säger att han vill ha ett nytt Nationalmuseum. Tänker han sig att det nuvarande ska rivas och att ett nytt hus ska byggas? Ska verksamheten flyttas någon annanstans? Nej, den negativa inställning till nuvarande Nationalmuseum som bara ett gammalt hus på Blasieholmen som Göran Persson har delar jag definitivt inte. Jag vill att Nationalmuseums hus ska fortsätta att vara en positiv del av helhetsupplevelsen. Den renovering som museet nu föreslår syftar bland annat till att lösa verksamhetens behov så att de områden som museet ansvarar för finner plats i byggnaderna vid återflytten och så att publikbehoven och den kulturhistoriska miljön tas till vara. Eftersom detta är museets egen beskrivning av den skisserade renoveringen undrar jag hur Göran Persson kan ha besked från Nationalmuseum om att den inte tillgodoser museets behov. Processen som ska leda till att dessa verksamheter fortsatt kan bedrivas framgångsrikt och utvecklas går nu in i ett intensivt skede. Kulturdepartementet och Nationalmuseum har inför renoveringen och ombyggnationen en kontinuerlig dialog om hur verksamheten ska gestaltas så att museet kan mäta sig med sina internationella likar och fortsätta att locka en stor publik.

Fru talman! Tack för svaret, kulturministern! Vi inleder här i kväll en kamp i ett antal ronder. Jag ska till och med ta över debatten om den sista interpellationen från Pagrotsky. Jag fick här svaret, och vi har tidigare debatterat vårt Nationalmuseum. Utgångspunkten i mina frågor har varit den utgångspunkt som jag har tyckt mig se att kulturministern har haft.

Vad jag vill framhålla i den här debatten är att detta mycket gällde byggnaden. Jag har full förståelse för det, för jag har ett intresse för kulturmiljöer. Men det jag vill fokusera på och ville ha reda på från början var själva verksamheten. Skulle Nationalmuseum kunna ta rollen som norra Europas ledande konst och designmuseum? När det gäller de tidigare svaren och även i tidigare debatter har jag reagerat på att kulturministern alltför mycket har fokuserat på själva byggnaden. Det är inte för att jag är emot själva byggnaden, men jag vill mer fokusera på innehållet. Vad är det som ska prägla själva museiverksamheten? Jag kan inte se i de svar som kulturministern har gett att hon har angett vad själva verksamheten ska vara, utan det gäller i stort sett huset. Vi behöver kanske inte förlänga debatten. Min fråga är återigen: Vad är kulturministerns och departementets intentioner när det gäller verksamheten? När kan vi se beslut när det gäller själva verksamheten? Även om de lite går in i varandra undrar jag: Vad kan vi se när det gäller själva verksamheten och vad har kulturministern för planer där?
Fru talman! Jag vill först säga att jag alltid tycker att det är trevligt att diskutera med Göran Persson. Jag vet nämligen att han har ett starkt engagemang i de här frågorna. Det har jag mött under de snart åtta år som vi i någon mening har gått parallellt. Göran Persson talar om att ta chansen att bli ledande, ett ledande konstmuseum. Det finns ingen motsättning i att kunna vara ledande samtidigt som vi tar hand om byggnaden. Vi vet, utan att vi behöver ägna oss åt någon skuldbeläggning bakåt, att museet har stora behov av renoveringar. Och det här hänger ihop med att man ska kunna vara ett ledande museum. Problem har uppstått. Vi har inte kunnat ta emot känsliga utställningar, föremål och tavlor av olika slag därför att man kanske inte uppfyller de krav som finns på klimat och ljus. Det handlar också om andra miljöfrågor och om säkerhet. Då har det blivit uppenbart att det är själva huset som är ett problem. Det har också visat sig att fastigheten nästan är, kan man säga, ett konstverk i sig själv. Jag finner ingen anledning att driva på byggandet av ett nytt nationalmuseum som möjligen skulle kunna få internationell uppmärksamhet under en viss period. Jag tycker snarare att vi behöver ta hand om de museer vi redan har, än att satsa på nya. Jag vet att Göran Perssons tidigare kulturminister diskuterade byggandet av såväl ett Nobelmuseum som ett formmuseum. Nu vill man kanske också ha ett nytt nationalmuseum. Det är möjligt att det kommer att komma förslag i det socialdemokratiska budgetförslaget om att man ska satsa på ett antal nya museer. Jag är inte säker på att det är det som kulturlivet i första hand vill ha. Jag tycker att Nationalmuseum är en otroligt vacker byggnad. Men jag ser stora problem i just det tekniska underhållet. Och detta är också det uppdrag som man fick av Kulturdepartementet för ett par år sedan.
Fru talman! Nu går det inte att ändra historien. Vi valde färdväg kring 2005-2006. Nu kan vi inte vrida tillbaka tiden och se vad som hade hänt om vi hade varit i regeringsställning. Vi har ett annat utgångsläge än vad vi hade då. Men vi valde då att vi kanske skulle se över detta och bygga nytt och vidga perspektiven och satsa lite ambitiösare. Den nya regeringen, den borgerliga sidan, valde direkt att säga nej till detta. Man utredde detta när det gällde själva byggnaden. Men man utredde inte vad själva verksamheten skulle vara. Man hade kanske till och med kunnat komma fram till en gemensam diskussion, över partigränserna: Ska vi ha det gamla nationalmuseet kvar, eller ska vi satsa på att bygga ett nytt? Då hade vi gemensamt kunnat hitta en lösning. Men det var en stängd dörr direkt. Det skulle inte bli något nytt, utan vi skulle ha det gamla. Det har visat sig under de många utredningarna att det har blivit mycket dyrare och lite bökigare. Senast i dag var det en artikel i Svenska Dagbladet just om att man har ändrat inställning när det gäller att ha öppet under ombyggnaden. Jag tycker att det är en för allvarlig fråga för att man ska bolla det här fram och tillbaka. Det handlar om öppettider och kostnader och om att göra si och göra så. Jag tycker inte att vi har haft en öppen dialog om det här. Jag förutsätter att man har haft idéer om hur det skulle vara från början. Men nu kommer det också fram att man från departementet har en plan. Jag utgår från att man har haft en plan också tidigare, men nu är det en ny plan på gång. Då kommer man att få vänta ytterligare, och det ska till ytterligare utredningar. Jag kan inte se någon punkt när det här ska starta. Det är därför jag känner lite oro. Min fråga är då: Skulle vi inte kunna ha någon samsyn, att vi tillsammans skulle kunna komma fram till något här? Eller är det kulturministerns fortsatta inställning att ni ska köra ert eget race oavsett förutsättningarna?
Fru talman! Jag är inte säker på att den utsträckta hand som Göran Persson nu visar upp i detta så kallade samråd delas av andra inom hans eget parti eller inom den rödgröna samverkan som ni nu har. Jag kan bara konstatera att jag under förra mandatperioden, som företrädare för oppositionen, hade ett antal interpellationsdebatter om just Nationalmuseum med mina företrädare, båda två, vill jag minnas, såväl Marita Ulvskog som Leif Pagrotsky. Det fanns inget som helst intresse av att diskutera de frågorna. Jag vet också att chefen för Nationalmuseum - det var samma då som det är nu - inte hade någon större framgång när hon försökte få kontakt med departementet. Jag kan säga att det har blivit oändligt mycket bättre. Vi har haft många samtal och är eniga om vad museet i dag behöver. Sedan kan man alltid säga att det bollas fram och tillbaka. Men det är inte säkert att man alltid behöver acceptera det första förslaget. Det första förslaget som kom stämde inte, skulle jag vilja säga, med det uppdrag vi hade givit. Det landade i förslaget att det skulle stängas i närmare åtta års tid - det är betydligt längre tid än det tog att en gång bygga Nationalmuseum - till en kostnad av närmare 1 miljard. Då hade man ändå inte sett till driftskostnaderna och kostnaderna för magasinering, flytt och annat som inte var inräknat i själva byggkostnaden. Då tycker jag inte att det är konstigt att det blev en bakläxa i fråga om det beslutet. Därför är jag glad över att det förslag som vi nu diskuterar är mer förankrat i verkligheten. Det kommer inte att betyda att Nationalmuseum på något sätt tappar sin ställning. Man kommer att kunna visa utställningar med hög kvalitet och också med de säkerhetskrav som finns i dag, inte minst från andra institutioner och andra länder. Samtidigt kan man förhoppningsvis hålla museet öppet, så att det inte behöver stängas under åtta år, vilket skulle göra folk som gärna vill se den här konsten fullkomligt vilsna. Dessutom kommer många av de föremål och de praktfulla målningar och verk som finns på Nationalmuseum under den här renoveringsperioden att finnas till beskådande på andra ställen i landet. Det tycker jag är alldeles utmärkt.
Fru talman! Jag förstår att ambitionerna är de bästa. Att man inte har nått ända fram kan jag kanske beklaga. Men jag kan också säga att även om det under förra mandatperioden, när kulturministern var i opposition, var ett visst tillvägagångssätt behöver man inte göra samma sak själv. Man kan kanske ändra på det om man har den erfarenheten. Jag säger detsamma nu. Vi får väl se vad som händer under valet och vad som händer till hösten. Men det är ett antal år som har runnit iväg. Jag har fortfarande en förhoppning om att det kanske ska kunna bli, som jag sade inledningsvis, norra Europas ledande konst och designmuseum, så att vi inte bara behåller ställningen utan kanske även förbättrar den och höjer den.
Fru talman! Då kan jag passa på att glädja Göran Persson och kanske några andra som möjligen tar del av protokollet. Enligt det förslag om vidareutveckling av de arbets och samarbetsformer som finns kommer Nationalmuseum under den här renoveringsperioden att samarbeta med ett antal kulturinstitutioner i Stockholm. Det blir Kulturhuset, Prins Eugens Waldemarsudde, Arkitekturmuseet och Magasin 3 i Stockholm. Men man kommer också att samproducera utställningar med ett antal andra museer runt om i landet. Jag har tagit in information om att Nationalmuseum redan har kontakt med Jamtli i Östersund, Gävle konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet i Göteborg, Östergötlands länsmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Kalmar konstmuseum, Malmö museer och Dunkers kulturhus. Det finns också stora förutsättningar för att Jamtli i Östersund, med det samarbete man har med kommuner och landstingen, kommer att leda till ett nationalmuseum norr eller möjligen mitt i. Med det upplägg vi nu väljer kommer fler att kunna ta del av samlingarna samtidigt som vi kommer att kunna få ett nationalmuseum som håller ett antal år framöver.